Fru talman! Vi har fått en del värdefulla besked av finansministern. Jag skall försöka återge dem mycket kort. Det första beskedet var: flyttningspolitiken kommer att fortsätta. Jag och andra centerpartister får t.o.m. bannor av finansministern för att vi tillåter oss att åka omkring och tala om regionalpolitik och betydelsen av den. De bannorna får vi därför att finansministern skulle ha erfarit att arbetsmarknadsstyrelsen på grund av vårt agerande möter ett ökat motstånd när den försöker förverkliga regeringens politik och flytta människorna. Jag kan bara ge finansministern det beskedet att varken han eller någon annan kommer att kunna skrämma oss i den här frågan. Det andra beskedet var att herr Sträng inte vill diskutera en offensiv för 100 000 nya jobb. I stället väljer han att raljera om en ny man i Volvo och en extra chaufför till en lastbil där chauffören inte behövs. Jag kan naturligtvis inte hindra finansministern att fortsätta att diskutera det i mitt tycke stora och viktiga problemet på det sättet. Jag kan bara beklaga att åtgärder som syftar till att skapa fler arbetstillfällen har så föga intresse för finansministern att han väljer detta sätt att diskutera dem. På tal om löneskattens verkningar pekar finansministern på Volvo. Får jag säga att det är typiskt för regeringen att bara räkna med de stora företagen; när det gäller dem kan det nämligen ligga någonting i det där betraktelsesättet. Eftersom herr finansministern är så rask när det gäller att dela ut råd till andra vill faktiskt jag också ge ett gott råd: Använd inte det där exemplet om bondeföretagen i Sydsverige, som skulle slås samman, alltför ofta. Kolla först hur det går. Jag tror att medlemsdemokratin i det avseendet kommer att fungera på ett sätt som gott och väl tål en jämförelse med medlemsdemokratin inom konsumentkooperationen. Det tredje beskedet vi fick var egentligen en felaktig historieskrivning. Herr Sträng försöker göra gällande att regeringen hösten 1971 skulle ha lagt fram sitt förslag till åtgärder mot arbetslöshet och att oppositionen därefter lagt sina förslag ovanpå. Den faktiska utvecklingen var den rakt motsatta — det kan dokumenteras på alla sätt. Oppositionen väckte alltså sina motioner. Sedan utfärdade regeringen sin presskommuniké, och först långt därefter hade man lyckats få till en proposition. Jag vänder mig mot beskrivningen att regeringen lägger fram sina förslag och att oppositionen lägger sina ovanpå. Kan vi inte en gång för alla bli överens om att det aldrig kan bli fråga om antingen —eller när det gäller punktinsatserna och de mer allmänt verkande insatserna; det är hela tiden en fråga om en lämplig kombination av dem. Men vad som är ganska fantastiskt är att herr Sträng försöker göra gällande att regeringens politik 1971 och 1972 var den enda rätta. Det är i mitt tycke en omöjlig uppgift som man därmed tar på sig, när resultatet av den politiken kan avläsas av alla — prisstegringar, låga investeringar, hög arbetslöshet. Beträffande framtiden och arbetslösheten har vi fått veta att den svenska arbetslösheten är låg vid en internationell jämförelse och att vi inom oppositionen skulle hålla oss med en alltför hög ambitionsnivå. Här i Sverige är inte alla arbetslöshetsförsäkrade, och därför är AMS-serien inte rättvisande. Jag vet att man kan mäta arbetslösheten på olika sätt, men jag tror mig ha förstått att de kriterier för när någon skall räknas som arbetslös som statistiska centralbyrån har uppställt har också finansministern accepterat. Jag vet att det finns de som är beredda att gå längre, men själv har jag använt den statistiken. Sedan säger finansministern mycket indignerat, att han inte tror att någon annan än socialdemokraterna kan klara arbetslösheten. Och han tror också att folk tror så. Såsom arbetslösheten har utvecklats lär det vara finansministerns enda i dag kvarvarande förtvivlade hopp. Och resultatet av denna förhoppning — och jag skulle också vilja säga självgodhet — är ju ett besked till det svenska folket. Enkelt uttryckt: Ni har en sosseregering, därför är arbetslösheten ingenting att bråka om. Och ett besked till: Blir det någon förändring i sysselsättningen blir den till det bättre. Det är ungefär vad finansministern vill säga. För att använda finansministerns eget mustiga språk: Nog går skam på torra land, då finansministern står upp här och säger att jag och de andra inom oppositionen inte skulle ha en ärlig vilja att försöka komma till rätta med arbetslösheten. Då går skam på torra land!

Fru talman! Finansministern har verkligen litet otur i dag. Han säger: ”Socialdemokratin har gått i spetsen för löntagarnas representation i företagens styrelser.” Vilket är det verkliga läget? Socialdemokratin har gått i spetsen för att kritisera när folkpartiet för åtskilliga år sedan sade att de anställda bör sitta i företagens styrelser. Då gick herr Sträng i spetsen — det är enda gången han har gjort det i detta sammanhang. Sedan citerade herr Sträng den förnämliga publikationen Aktuell ekonomi som stöd för sin konjunkturteori. Det var litet otur att herr Sträng inte vände på sidan utan bara tittade på s. 1. På s. 2 står det som rubrik: Svag byggkonjunktur. Vi instämmer i den bedömning som tidningens redaktör har. Byggkonjunkturen är svag, och det är därför vi säger att det behövs ytterligare påspädning för att få bukt med byggarbetslösheten. Att de stora löntagarorganisationerna, arbetsmarknadens parter, representanter för regering och riksdag skulle sitta med vid överläggningar kallar herr Sträng sedan för en seminarieövning. Alla de tre stora löntagarorganisationerna — LO, TCO och SACO =— har vädjat till regeringen: Se till att det blir en sådan utformning av skatter och bidrag att de stora löntagargrupperna får någonting över av den löneförhöjning de förhandlar sig fram till! Klappjakten mellan priser, löner och skatter förlorar framför allt löntagarna i de vanligaste inkomstlägena på. Herr Sträng, jag har en avskrift av radiointervjun med LO:s blivande ordförande. Om det behövs skall jag läsa upp den. Han sade: Om vi skall fortsätta på detta sätt kommer stora mellangrupper inom LO att notera att man inte uppnår någon reallöneeffekt. Därför, menade han, bör politikerna göra någonting åt skatteoch bidragssystemets utformning. Det är fakta. Det var alltså litet oturligt att herr Sträng försökte schabbla bort vad herr Gunnar Nilsson har sagt. Vad svarar nu finansministern på det här? Har herr Sträng något konkret att komma med för att underlätta framgångsrika avtalsförhandlingar, som löntagarorganisationerna talar om, utöver de här allmänna förmaningarna som han ger då och då om återhållsamhet och samhällsekonomiskt ansvar etc.? Nej, herr Sträng låtsas som om den vädjan som är framförd från löntagarorganisationerna inte är någonting som man egentligen behöver bry sig om. Herr Gunnar Nilsson är felaktigt refererad, det är herr Strängs försvarslinje. Det verkar nästan som om han vädjar till LOs andre ordförande att han skall göra avbön. Den som borde göra avbön är ju herr Sträng, när han inte vill inse att det här verkligen är ett problem som rör Sveriges löntagare. Problemet med de orimliga marginaleffekterna, som bara är en del av det som en stabiliseringskonferens skulle syssla med, är någonting, säger herr Sträng, som den borgerliga pressen och oppositionen har hittat på. Det är inte det, herr Sträng, och försök inte övertyga någon om att det är så! De som skall betala skatterna — de som ser att det inte blir några pengar över, att det blir mest luft när de får löneökning — vet att herr Sträng har fel. På den punkten tror jag att herr Sträng hade maximal otur i sitt långa inlägg. Herr Sträng sade i 1970 års valrörelse när den här saken diskuterades: ”Inte skulle jag bli klokare, om jag satte mig ned vid ett bord och lyssnade på andra.” Nej, det kan tänkas att herr Sträng inte skulle bli klokare för det. I så fall är det svenska folket som får betala för den lomhörd heten. ”Socialdemokraterna är mer ambitiösa i fråga om sysselsättningen, tro mig”, säger herr Sträng. Vad har det inneburit i handling? Man har sagt nej till oppositionens förslag 1971, som skulle ha gett tiotusentals människor arbete. Det var första gången som socialdemokraterna inte ville ställa upp i främsta ledet mot arbetslösheten. Det är det som gör att vi är i ett nytt läge. Jag undrar om inte även herr Sträng känner att det förtroende, som stora grupper har haft för socialdemokratins förmåga att klara sysselsättningen, kanske sviktar litet grand. Och det är inte så underligt. Verkligheten talar nämligen så högt att herr Strängs försäkringar inte hörs av folket — försäkringar som dessutom visat sig så felaktiga. ”Det är oansvarigt, det som oppositionen har föreslagit”, säger herr Sträng, och då talar han om att det som var riktigt för 40 år sedan kan man nu inte använda. Men, herr Sträng, de ekonomer som säger att det är herr Sträng som har varit oansvarig lever i dag, de verkade inte för 40 år sedan. Det är ju redaktören för den här utmärkta publikationen, dr Lars Jacobsson, som har präglat uttrycket ”de två förlorade åren” — åren som svenska folket får betala därför att herr Sträng inte ville gripa till en aktiv konjunkturpolitik. Vem är oansvarig, herr Sträng? Svenska folket får betala för regeringens dåliga grepp om konjunkturpolitiken, det är sanningen.

Fru talman! Jag ställde en enda konkret fråga till finansminister Sträng, nämligen hur han tolkade den prisregleringslag som han själv hade utfärdat. Det var det enda som finansministern inte gick in på — annars tog han upp allting. Han har tillfälle att komma tillbaka. Det är väldigt svårt att plocka ut några blommor ur finansministerns stora replikkvast; sådana här debatter präglas ju inte precis av den jämlikhetspolitik som ni i andra sammanhang talar om. Men skall jag plocka ut något, måste det i så fall bli den konjunkturpolitiska och skattepolitiska grundsyn som finansministern än en gång redovisar på ett sätt som visar hur fruktansvärt fastlåst han är i sin uppfattning. Det finns ingen möjlighet att rucka på finansministern, det finns ingen möjlighet att få förståelse för att andra människor kan ha en annan grundsyn i dessa för sysselsättningen utomordentligt väsentliga frågor. Gunnar Sträng bryr sig tydligen inte ett skvatt om att samtliga av mig kända ekonomer, inklusive LO:s ekonomer, underkänner den konjunkturpolitik regeringen drev 1971 och 1972 och anser att de förslag som en samlad opposition lade fram hösten 1971 låg i linje med vad den svenska ekonomin just då behövde. Jag tycker liksom Thorbjörn Fälldin att finansministerns försvar för sin egen politik är helt fantastisk — jag tror att herr Fälldin använde det uttrycket. Det är naturligtvis ofta svårt att fastställa vad som är rätt. Men här kan vi ju peka på resultatet. Vi kan ju peka på den vardag som vi lever med, med den låga tillväxten, den höga arbetslösheten, de snabba prisstegringarna. Detta är följder av en felaktig ekonomisk politik. Och finansminister Gunnar Sträng kan väl inte frånsäga sig allt ansvar för den politik som landets socialdemokratiska regering har fört under de här åren. Det är fel att påstå att oppositionen lade sina förslag ”ovanpå” regeringens. Oppositionen presenterade sina förslag, innan regeringen kom med sitt paket. Vi hade under flera månader krävt de åtgärder som vi fick tillfälle att redovisa på riksdagens första dag — våra förslag lades alltså inte ”ovanpå” regeringens. Men om våra förslag hade genomförts den gången, vad hade blivit resultatet? Sannolikt — man kan naturligtvis inte svära på sådant — ett betydligt mindre antal arbetslösa, högre skatteinkomster till samhället, en snabbare tillväxt i samhällsekonomin och, finansminister Gunnar Sträng, lägre utgifter för de arbetslösa, eftersom antalet arbetslösa skulle ha gått ned, samt minskat behov av de selektiva åtgärder som föreslogs från regeringens sida som recept mot den arbetslöshet som redan inträffat. Man kan alltså inte lägga de två stora klumpsummorna på varandra, som finansministern gör, och säga att de skulle ha lett till en helt orimlig ekonomisk situation. Likaså är finansministern fortfarande helt låst, helt statisk i sin syn på skattepolitiken. Finansminister Gunnar Sträng gjorde för resten gällande att vi i år hade kommit med överbud på någonting sådant som 1 miljard kronor. Och finansministern meddelade att han hade en sammanställning av våra partimotioner som skulle visa att överbudet var så stort och att vi tidigare inte hade kunnat gendriva motsvarande sammanställningar av våra motioner. Om jag inte minns fel så har sådana sammanställningar lagts fram först vid den stora debatten i slutet av maj månad. Och vi har faktiskt vid flera tillfällen varit i förbindelse med vederbörande i finansdepartementet och påvisat felaktigheter i sammanställningarna. Jag har inte besvärat finansministern med att ringa till finansministern själv. Mina medarbetare har ringt till dem i finansdepartementet som har sysslat med detta och klarat av det. Man hade glömt bort vissa poster, räknat vissa poster fel och missförstått vissa poster. Vi har aldrig haft anledning att ta tillbaka en enda post av dem som tagits in i den sammanställning som finansministern haft den stora vänligheten att hjälpa oss att göra. Men vi har förstått, varför finansministern har gjort sina felbedömningar i sina angrepp mot oppositionen. Det var särskilt intressant — och väldigt oroande, för resten — att lyssna på finansministerns syn på de svenska skatterna. Skall vi ta finansminister Gunnar Sträng på orden, då vet nu alla de människor som lyssnade på finansministern att han anser det omöjligt att sänka skatterna i vårt land. Det var ju en klar deklaration som finansminister Gunnar Sträng gjorde — att det icke går att sänka skatterna. Om ni går ut och talar för sänkta skatter så bedrar ni den svenska allmänheten, sade finansministern. Finansministern däremot, som förklarade att skatterna aldrig kan sänkas, bedrar alltså inte den svenska allmänheten. Finansministern står fast — vi skall ha dessa världens högsta skatter kvar. Det är värdefullt att få en sådan här deklaration inför valet. Men den stämmer inte med det resonemang som förs på arbetsplatserna i dag och de resonemang som har förts av Allan Larsson, Olhede och Gunnar Nilsson — om man inte skall fatta deras resonemang på det sättet, finansministern, att vad de vill åstadkomma är ett skattesystem som döljer skatternas verkliga storlek, ett nytt system som trollar bort att vi fortfarande har världens högsta skatter. Jag tycker att det var en utomordentligt värdefull deklaration i och för sig, men den var väldigt oroande för de enskilda medborgarna, med hänsyn till framstegstakten i vårt samhälle, med hänsyn till samhällsekonomin, med hänsyn till våra möjligheter att ge alla de människor sysselsättning som i dag saknar jobb. Ur den synvinkeln var det alltså utomordentligt oroande att finansministern gjorde sin klarläggande deklaration om den skattepolitik som socialdemokratin eller i varje fall finansministern står för i dag.

Fru talman! Den regerande socialdemokratin underskattar den faktiska arbetslösheten. Det gör också finansutskottet i sitt betänkande. Finansministern talar här som vanligt om ökande sysselsättning bland kvinnorna. Den enda grupp som ökat i storlek åren 1962—1972 är de deltidsarbetande kvinnorna. Men många som har deltidsjobb har det därför att heltidsarbete inte finns att få. Alla andra grupper har minskat eller stått stilla i storlek — det gäller heltidsarbetande kvinnor lika väl som manliga med såväl heltid som deltid. Det räcker inte att minska arbetslösheten med 40 000, som herr Sträng påstod. Det är en alltför låg målsättning, sett mot bakgrunden av den totala arbetslöshet som finns — en alltför låg ambitionsgrad, som finansministern brukar säga. Regeringen underskattar också behovet av nya metoder för att komma till rätta med arbetslösheten. Det gör även de borgerliga partierna. Den stora arbetslösheten, nedgången i ekonomin, är en följd av bl.a. långsiktiga stagnationstendenser i det kapitalistiska systemet. Men regeringen och de borgerliga partierna trampar på i gamla spår. Ökade reservarbeten och ökade lindringar till framför allt storfinansen är metoden. Fram till mitten av 1980-talet fordras emellertid flera hundra tusen nya arbetstillfällen för att kunna hålla en tillräcklig sysselsättningsnivå. Herr Ekström sade förut att det krävs en medveten planering för att minska arbetslösheten. Det är riktigt. Vårt parti har anvisat vägar för hur nya arbeten skall skapas. Men hur ser regeringens planer ut? Var finns långsiktigheten i regeringens politik — för i finansplanen påstår man att man har långsiktiga målsättningar? Och vilka är medlen? Är det fortsatta reservarbeten och fortsatta lättnader för kapitalet? Eller varav består programmet? Finansministern, som ju har god tid på sig och inte brukar ta strid med klockan, kan kanske ge sig tid att redovisa detta, som är väsentligt för denna debatt. Hur tänker regeringen få fram tillräckligt antal jobb i framtiden? Det har varit ekonomisk kris de senaste åren. Kapitalet möter sin kris genom att på arbetsplatserna öka hetsen och utsvettningen av de arbetande. Rationaliseringen drivs allt längre och arbetstakten pressas upp. Nya metoder för den kapitalistiska utsugningen införs. Meritvärderingssystem, ökad deltidsanställning av arbetskraft för att undgå sociala kostnader och avgifter ökar utsugningen och makten över de anställda. Med denna utveckling sker en allt längre gående uppbindning av fackföreningarna i olika samarbetsavtal, i skenradikala förslag om minoritetsposter i styrelser osv. Kapitalägarna försöker att lasta bördorna för sin kris på de arbetande. I den situationen börjar man från socialdemokratiskt håll att ta över borgerliga resonemang om en statlig inkomstpolitik — om att ”utrymmet” för lönestegringar skall kunna fastställas avskilt från de arbetandes fackliga kamp och att löneförhöjningar skulle kunna tas ut genom skattelindringar osv. Man vill lyfta bort lönekampen från arbetsplatserna. Däremot ställs inga förslag om kontroll av den ökade utsvettningen. I debatten här har man ju hänvisat till inlägg av olika slag — bl.a. av LO:s näste ordförande Gunnar Nilsson — om önskvärdheten av en samordning av lönepolitik, skattepolitik och socialpolitik. Det reser den allmänna frågan om vad en s.k. statlig inkomstpolitik syftar till. Statlig inkomstpolitik brukar i de kapitalistiska staterna rikta sig mot lönearbetarklassens intressen. Dess syfte är att söka förhindra att löneökningarna blir så stora att de hotar kapitalets intressen. Nu finns det ju viktiga gradskillnader när det gäller statsmakternas påverkan på lönepolitiken. Finansministern uttalar ofta i finansplanen varningar för vad som brukar benämnas alltför stora lönehöjningar. Regeringen och arbetsköparna accepterar en årlig inflation som starkt minskar värdet av vunna löneökningar och alltså redan det är ett slags ingripande mot lönearbetarna. Direkta ingripanden i avtalsrörelserna har också ägt rum. Men vad som nu från vissa håll har förts fram i debatten är en direkt samordning av den statliga politiken och avtalsrörelserna. Först har en centralisering ägt rum inom den fackliga rörelsen, vilken har starkt reducerat medlemmarnas inflytande över avtalsuppgörelserna. Nu vill man driva centraliseringen ännu längre, så att statlig politik och avtalspolitik helt samordnas. Vi tror att detta är en farlig och skadlig linje. Om den drivs till sin ytterlighet betyder den att fackföreningsfolket helt berövas inflytande över avtalsrörelserna. Vissa av de framförda förslagen tar också från riksdagen dess beskattningsrätt. Ingetdera kan accepteras. Det borgerliga kravet på en stabiliseringskonferens är ju ett steg mot en statlig inkomstpolitik, trots att man här i debatten har fört fram en viss kritik mot en sådan. Det vore mycket intressant att få veta: Hur planerar de borgerliga partierna att göra, om de eventuellt skulle erövra regeringsmakten? Avser de då att införa en sådan här statlig inkomstpolitik eller att ta viktiga steg i riktning mot en sådan?

Fru talman! Jag noterade med intresse finansministerns förvåning över mitt blygsamma försök till konjunkturanalys, men jag förstår inte riktigt bakgrunden till finansministerns förvåning. Jag sade att man under en tidsperiod på 12—14 månader får vara beredd på en successiv uppgång, och när finansministern sedan tog till orda sade han att man får räkna med att en uppgång har kommit någon gång nästa år. Herr Sträng sade det i anklagande ton, som om jag olovandes hade tittat i finansministerns kristallkula. Det har jag emellertid inte gjort. Det var min helt privata fundering. Det väsentliga, och det som jag ville illustrera, var emellertid att trots de påtagliga tendenser till uppgång som nu kan iakttas finns det ändå — kanske mer än någonsin tidigare i ett motsvarande läge i en konjunkturcykel — en rad orosmoment och osäkra faktorer. Och det är det som är det intressanta vid dimensioneringen av de ekonomisk-politiska åtgärderna. Jag åberopade och ägnade i mitt anförande ganska stort utrymme åt just arbetslöshetsfrågorna och kom även in på konjunkturuppgångens regionalpolitiska konsekvenser, vilka är av betydande intresse när vi nu äntligen står inför en regionalpolitisk satsning av mera målmedveten och genomtänkt art. För skogslänens del blir högkonjunkturerna egentligen aldrig några högkonjunkturer, utan de blir endast tillfällen då man till övriga svårigheter också måste lägga att man får hjälpa till att bära de konjunkturpolitiska åtgärder som överhettningen i landets expansiva regioner motiverar. För varje högkonjunktur ökar på det sättet avståndet i ekonomiskt avseende mellan landets skilda regioner. Jag tycker att man skall kosta på sig att notera detta, och det bör göras mot bakgrunden av den besvikelse som jag uttryckte över att man nu från regeringens sida går ut med en i jämförelse med länsstyrelserna sänkt ambitionsnivå när det gäller regionalpolitiken.

Fru talman! Herr Sträng gjorde gällande att det var en myndighetsförklaring av löntagare att AP-fonderna skulle ge sig in och köpa aktier. Men vem är det en myndighetsförklaring av egentligen? Det är en myndighetsförklaring av en fondstyrelse, och det är sannolikt att det i denna fondstyrelse kommer att sitta personer som sedan mycket länge är myndighetsförklarade i herr Strängs bemärkelse. De har sannolikt redan mängder av olika uppdrag, till vilka nu detta skall läggas. Jag undrar om det är den riktiga formen av myndighetsförklaring att på det viset skapa en maktcentralisering. Det är inte en myndighetsförklaring av de enskilda löntagarna. Jag undrar hur de skulle uppleva det att staten i praktiken blev ägare av en allt större del av näringslivet. Hur är det, herr Sträng, med de anställda i LKAB — upplever de mer av medbestämmande än anställda i andra företag? Eller hur är det med de anställda vid posten, vid statens järnvägar, vid Kalmar verkstad, som gjorde Tjorven? Hur är det med dem som är anställda i de olika verk som skall flyttas ut från Stockholm — har de en känsla av att de har blivit myndighetsförklarade och har ett speciellt inflytande över vad som händer och sker? Nej, herr Sträng, jag tror inte att det är någon speciellt löntagarvänlig politik att pensionera det enskilda näringslivet med pensionspengar. Då blir det sannolikt en så mycket sämre ekonomisk utveckling i landet att alla parter utsätts för större påfrestningar. Genom svensk historia har självägande bönder utgjort ett starkt värn mot alla möjliga former av överhet. Det kanske är någonting som man kan dra slutsatser av även när det gäller hur man skall bygga upp ett modernt framtida samhälle. Det är bakgrunden till vår uppfattning att man skall myndighetsförklara de enskilda människorna genom att åstadkomma ett spritt ägande så långt det nu går. Vi tror inte alls, som herr Sträng kanske inbillar sig, att man löser alla svåra företagsdemokratiska problem genom att den ena eller andra har några aktier eller någonting sådant — förvisso inte. De företagsdemokratiska problemen är mycket större än så. Men jag tror, herr Sträng, att man den vägen skulle kunna undvika den företagsdemokratiska katastrof, som ligger i förlängningen av ett system som inriktar sig på att ge staten större och större ägande, vilket så småningom medför att man kommer att få bara en enda arbetsgivare. Det är icke det system som är det lämpligaste ur företagsdemokratisk synvinkel.
Fru talman! Herr Fälldin konstaterade alldeles riktigt att jag i mitt första anförande sade att arbetsmarknadsstyrelsens rörelsestimulerande politik måste fortsätta. Jag sade också i mitt första anförande att vi har att förvänta en proposition från inrikesministern om fortsatt lokaliseringspolitik, dvs. statens hjälp till etablering av företag ute i provinsen. Det kommer att krävas rörlighet åt båda hållen. Felet med herr Fälldin är att han inbillar sig att det nu skall vara slut med all flyttning av arbetskraft; nu är det bara företag som skall flytta. Man måste vara sällsynt främmande för den verklighet vi dväljs i, om man tror att detta skall kunna genomföras efter den ordalydelse som det uttalas i från herr Fälldins sida. Herr Fälldin blir alltid irriterad när jag sluter upp bakom den organiserade ekonomiska bonderörelsen och säger att den lika väl som alla andra har rättighet att göra sina koncentrationer och rationaliseringar. På något oförklarligt sätt blir herr Fälldin irriterad när jag ställer mig bakom dess göranden och låtanden i den riktningen. Jag kan delvis förstå det, eftersom det inte går ihop med den enkla bondepolitiska filosofi som herr Fälldin gör sig till talesman för: nu skall ingen flytta — nu skall företagen ut i bygderna, där det finns folk. Drar vi konsekvenserna av den filosofin, kommer vi fram till att man naturligtvis inte heller får lägga ned företag i bygder där det finns folk. Det är logik i det. Herr Fälldin sade emellertid överraskande nog att vi inte skulle tala så mycket om exemplet från Sydsverige utan se hur det kommer att gå. Det var ju en förhoppningsfull utgångspunkt för den fortsatta observationen på det här området.

Men vi får väl följa detta i fortsättningen och se hur det går. Vi får ta ställning till ett annat närliggande exempel rätt snart. Jag håller på att skriva avslutningen på ett departementschefsanförande om den andra etappen av utlokaliseringen av statliga verk i landsorten. Jag tar mig friheten föreslå kammaren att även jordbruksnämnden flyttar till Jönköping, där tidigare skogsstyrelsen och lantbruksstyrelsen är placerade. Jönköping skulle kunna bli något av ett jordbrukets förvaltningscentrum — där finns ju Elmia tidigare, så det är inte så tokigt som man kan tycka.

Det skulle underlätta kontakterna mellan det statliga ämbetsverk, som har att hantera den många gånger komplicerade jordbruksregleringen, och dess motpart, dvs. jordbrukarnas ekonomiska föreningsrörelse. På denna punkt hoppas jag att jag skall få riksdagen med mig när det gäller jordbruksnämnden, och min förhoppning är att exemplet även skall följas av jordbruksnämndens partner, dvs. jordbrukarnas ekonomiska föreningsrörelse. Naturligtvis litar jag på att jag har Thorbjörn Fälldin skuldra vid skuldra med mig själv när det gäller detta utflyttningsarrangemang. Riksdagen kan inte fatta beslut om att flytta jordbrukarnas ekonomiska föreningsrörelse till Jönköping, men en uppslutning från herr Fälldins sida bakom regeringens proposition och en anslutning från riksdagen i övrigt skulle väl inte utan vidare kunna nonchaleras. Denna lokalisering av en av jordbrukets centrala ekonomiska organisationer tycker jag skulle vara mycket värdefull. Det här var naturligtvis en liten diskontering av en debatt som vi skall föra längre fram, men någon gång kan man väl komma med en nyhet också. Herr Fälldin återkom till frågan om de båda alternativa förslagen från 1971; om jag inte minns fel följdes det upp även av herr Bohman eller möjligen herr Dahlén. Men de missar ju hela poängen och lyssnade tydligen inte på vad jag sade i mitt första inlägg. Jag skall inte bestrida att ni hade ett förslag innan regeringen lade sin proposition på riksdagens bord. Regeringen insåg inte det kloka i det förslaget utan valde att sätta in pengarna där arbetslösheten uppstod i stället för att använda dem till de generella gåvorna till svenska företag, som ingick som en väsentlig del i ert förslag. Jag skulle ha respekterat er ståndpunkt om ni, när de båda förslagen sedan låg bredvid varandra, hade sagt nej till regeringsförslaget, matchat upp ert förslag såsom ett alternativ till regeringsförslaget och röstat för detta. Men det gjorde ni inte. Ni tog inte avstånd från regeringsförslaget. Ni följde regeringens förslag och yrkade därutöver på även ert förslag. Detta kan vem som helst övertyga sig om, och man behöver inte gå till akterna. Så långt tillbaka var det inte. De flesta i denna kammare har minnesintrycket mycket klart för sig. Herr Fälldin förklarade avslutningsvis att han läser statistiska centralbyråns statistik, medan jag läser arbetsmarknadsverkets räkningar. Jag tror att dessa båda statistiska beräkningar i viss mån kompletterar varandra.

Här återkommer jag till vad jag sade i mitt första inlägg. Inte i någon konjunktur kommer en stor del av dessa latenta arbetslösa att kunna placeras, helt enkelt därför att kvinnorna i för hård utsträckning är bundna till männens arbetsplats. Det är en historia på utomordentligt lång sikt att kunna så differentiera och nyansera det svenska näringslivet att man får en jämn balans mellan arbeten som passar kvinnor och män, även om man numera kan säga att skillnaderna inte är så stora. Men jag har svårt att tänka mig att vi kan få gruvarbetarhustrurna i Kiruna och Malmberget ned i gruvorna 300-600 meter under jord för att bryta malm. Det förekommer följaktligen sådana situationer i landet att det alltid finns gifta kvinnor som önskar arbete, men där det innebär utomordentliga svårigheter att bereda dem arbete — även i en överkonjunktur. Herr Fälldin överraskade oss med att säga att min uppfattning skulle vara den att de arbetslösa, eftersom vi har en ”sosseregering” — jag brukar aldrig ta detta ord i min mun — inte skulle vara någonting att bråka om. Ingen som allvarligt lyssnat på mitt första inlägg kan undgå att observera hur pass allvarligt jag tar på den frågan, när jag gång på gång sätter den som vår centrala fråga. Men jag sätter in den i den praktiska verklighet där vi har att verka. Jag kan svara herr Fälldin att varje regering av borgerligt märke skulle ha varit sämre under dessa lågkonjunkturår än vad den s.k. sosseregeringen nu var. Till herr Dahlén vill jag säga att jag gärna skall läsa s. 2 i den publikation som vi båda har utrustat oss med. Först på denna sida står: ”I år kan man vänta en relativt kraftig expansion för både stapelvaruindustrierna och verkstäderna. Följaktligen skulle man ha anledning att räkna med en ovanligt expansiv utveckling av den totala industriproduktionen. Det finns emellertid industrier med mindre gynnsamma marknadsutsikter.” Bland dessa anförs byggnadsindustrin. Det är i och för sig ingen nyhet. Jag kan visserligen trösta mig med att byggnadssituationen genom de insatser, selektivt och lokalt, som regeringen har gjort är bättre och har varit bättre denna vinter än föregående vinter. Framför allt har detta varit påtagligt i Byggettans område, Stockholm-—-Nynäshamn—Södertälje, där arbetslösheten denna vinter varit ungefär hälften så stor som föregående vinter. Men detta är, som jag ser det, en fråga, som man inte kan klara med mindre än man gör fortsatta selektiva insatser. När jag talar med byggnadsarbetare som står i produktionen, erfar jag att det väl närmast är nästa vinter som de är ängsliga för. Regeringen kommer att tillsammans med arbetsmarknadsverket i sedvanlig ordning någon gång i mars—april månad, när nästa vinters sysselsättning för byggnadsarbetarna skall planeras, göra de överväganden som kan vara erforderliga. På s. 2 behandlas en del andra intressanta frågor som i viss mån kan understödja den optimism vi alla hyser inför utvecklingen — jag kom litet vid sidan av ämnet, eftersom det var herr Dahlén som redovisade detta. Där redovisas nämligen produktionsvolymen för industrin under november månad i fjol, som är den senaste redovisningsmånaden, och under januari-november månad 1972, allt uttryckt som procentuella ökningstal. Det är påfallande vilken renässans för optimism och aktivitet som de sista månaderna i fjol innebar. Medan det för hela industrin under tiden januari-november redovisas 2,2 procents ökning, redovisades en ökning med 7 procent under november. Vad beträffar järnmalmsgruvorna var det en nedgång under tiden januari-november på 1,5 procent men i november — dvs. den sista redovisade månaden — en uppgång med 12,6 procent. För järnoch metallverken redovisas för hela året fram till november en 2,3-procentig ökning men för november månad en 10-procentig ökning. Massaindustrins produktion ökade under årets första tio månader med 0,7 procent, men för november redovisas 21,7 procents ökning. För träindustrin var ökningen 5,3 respektive 12,3 procent. Allt detta — jag skall inte trötta kammaren mera med uppräkningar — ger en intressant bild av hur det just under de senaste månaderna har blivit en klar förändring i orderingång, i beställningar och i aktivitet inom den svenska industrin. Detta, fru talman, var en liten komplettering till mitt första inlägg, närmast intalad för protokollets del. Herr Dahlén kom också tillbaka till hur mycket bättre det skulle ha varit, om man bifallit oppositionens förslag år 1971. Tiotusentals och åter tiotusentals i dag arbetslösa människor skulle i så fall ha varit i sysselsättning. Hur i Herrans namn kan man avge sådana förklaringar? Det finns bara ett motiv för detta: man kan ju inte gärna med åberopande av siffror säga till herr Dahlén att den ene har rätt och den andre har fel. Det är ett uttryck för en mycket bastant tro och förhoppning hos honom, men någonting annat är det sannerligen inte.

När vi i dessa dagar avläser företagens årsredovisningar för 1972 tror jag vi allesammans kan säga oss att det inte fanns något befogat motiv för att ytterligare fylla på företagens bankkonton med tanke på vinstutvecklingen under 1972. De ekonomiskt sakkunniga används ju ofta som slagträ emot finansministern i de här debatterna. Jag talar ofta med sådana som tillhör mitt parti och alla andra — det anges alltid i debatten om det är någon som tillhör mitt parti; däremot saknas partibeteckningar på alla dem som inte tillhör mitt parti, men jag vet i alla fall ungefär var de hör hemma. Det här är dock en bisak, eftersom det inte är någon partipolitisk debatt när jag diskuterar med dem utan ett försök att analysera de ekonomiska problemen utifrån vetenskapliga grunder.

Ekonomerna lägger ju inte in den bedömningen men jag är tvingad att göra det, därför att jag vet var jag har er någonstans. Det är därför klart att när jag för en ekonomisk debatt med ekonomerna denna alltid slutar med att jag säger till dem: Ni har så rätt allesammans. Om jag satt i min skyddade studerkammare på ett universitet eller en högskola och inte behövde ta hänsyn till omvärlden eller till politiska realiteter, skulle jag förmodligen — jag är inte säker på det men det är möjligt — föra en debatt som var mycket likartad den ni för. De tycker naturligtvis att detta är mycket skändligt och politiken behöver man egentligen inte bry sig om. I stället borde man föra en ekonomisk debatt med bortseende från alla politiska trivialiteter. Det är emellertid svårt för en gammal politiker att göra det. Herr Bohman var litet irriterad över att han inte fick något besked av mig i fråga om kriterierna för en tillämpning av prisregleringslagen. Han hänvisade till att jag 1956 — rimligen bör det vara 16 år tillbaka — hade skrivit under en proposition, i vilken jag säger att kriterierna är de och de. Ja, det finns vissa förklaringsgrunder för detta. Jag hade under hela kriget suttit som ledamot av priskontrollnämnden. Jag hade väl hunnit bli ledsen över den kontroll man var tvungen att föra i detalj. Jag tillbringade ett par år efter kriget med att som folkhushållningsminister konfronteras med prisregleringen i alla dess detaljer. När vi sedan gick in i 1950-talet räknade vi kanske med en återgång till tider där diskussioner om priskontroll skulle kunna förbehållas sådana speciella lägen då vi drabbades av krig eller ”av krig föranledda utomordentliga förhållanden”, som det brukar heta på lagspråket. Sedan dess har det runnit mycket vatten under broarna. Vi har kommit in i en utveckling, där prisstegringen blivit en huvudvärk för oss alla och där man följaktligen fått pruta på 16 år gamla kriterier och anpassa dem efter dagens situation. Svårare är det inte, herr Bohman. Det prisstopp som vi genomförde 1970 och det som vi genomfört i år på vissa viktiga livsmedel har i varje fall i den senare omgången stötts upp av de flesta i den här kammaren, även om de inte haft socialdemokratisk mantalsskrivningsort. Man har sett sakfrågan som den väsentliga, och man tycker inte att botaniserandet från 1956 i kriterier, som då hade sin naturliga bakgrund, lönade sig så mycket när det gäller ställningstaganden i dag. Det går inte att sänka skatten, har herr Sträng sagt, citerade herr Bohman. Detta inregistrerar herr Bohman som en utomordentligt viktig, politiskt värdefull nyhet. Ja, herr Bohman är väl den ende som är överraskad över den deklarationen. I själva verket är inte heller han överraskad, fastän han försöker spela teater för oss allesammans genom att verka överraskad. Herr Olhedes och Allan Larssons förslag gäller inte skattesänkningar, utan det är fråga om en omläggning av skattepolitiken. Det är fråga om hur staten skall få in sina pengar andra vägar. De har föreslagit att de anställda genom minskade skatter skulle få ökade reallöner och att arbetsgivarna i stället för att betala löneökningar skulle få höjda arbetsgivaravgifter. Som jag sade i mitt första inlägg är detta ingenting nytt, för jag provade det i fjol. Vi har nu ett år där vi tillämpar detta system — delvis för första gången. Det är möjligt att vi skall fortsätta därmed. Men jag skulle bli ganska förvånad om herr Bohman tillhörde mina entusiastiska supporters ifall jag tog Allan Larsson och Olhede på allvar. Hittills har i varje fall reaktionen från det hållet varit ganska kritisk. Jag brukar ibland säga att 2 procent i höjd arbetsgivaravgift ställer till tio gånger mera väsen och indignation hos herr Bohman, herr Fälldin och herr Helén än fem gånger högre lönehöjningar, trots att varje procent i det här sammanhanget spelar exakt samma roll. Försök inte dra några växlar på Olhedes och Allan Larssons diskussion, den kommer väl att fortsätta. Men är herr Bohman inte beredd att ställa sig bakom en omväxling till arbetsgivaravgift, så bör herr Bohman försiktigtvis inte hissa upp dessa båda representanter till ett föredöme i den skattepolitiska omläggningen. Jag brukar, herr Bohman, överlämna mitt intresssanta PM till kanslierna, det har jag gjort tidigare. Det utgör en seriös beskrivning av det finansiella innehållet i de motioner som har partisanktion från oppositionssidan. Det har aldrig resulterat i att jag har hört någonting från herr Bohman. Då säger herr Bohman: Jag vill inte besvära finansministern. Men då jag frågade min närmaste man, statssekreteraren, svarade han att han aldrig heller hade hört något från moderata samlingspartiets partikansli. Det är naturligtvis mycket hänsynsfullt av er att inte heller besvära statssekreteraren. Däremot har en av mina yngre medarbetare fått påringningar från ert kansli. Jag har fått reda på att dessa påringningar rörde rent obetydliga detaljer som inte i något avseende förändrade bilden av era ogenerade överbud.

Herr Hermansson har en benägenhet att tala litet föraktfullt om de insatser som görs via AMS. Det är inte, som han uttryckte det, ökade reservarbeten och hjälp till storfinansen som man skall satsa på. Jag har tidigare sagt till honom att det finns ingenting av deklassering i AMS:s verksamhet. Jag har också ett minne av att herr Hermansson tidigare var litet generad och vid det tillfället tog tillbaka det han sagt på grund av det intryck det gav. Han får nu chansen att ta tillbaka det en gång till eftersom han har möjlighet till replik. Bygger man vägar maskinellt och modernt, bygger man hus och gör man anläggningar, vilken aktivitet man än har — det må vara skogsvård, byggnation, turistanläggningar, byggande av vatten och avlopp och väganläggningar — så är det naturligtvis respektabla arbeten, och de arvoderas med avtalsenliga löner. Jag kan tala om för herr Hermansson att jag har haft interventioner från det privata näringslivets arbetsgivare som har uttalat sin arghet över de löner som utgår i AMS:s arbeten. Dessa löner betraktar de som en svårighet när de skall konkurrera om arbetskraften. Detta är nu sanningen om AMS:s arbeten. Efter den deklarationen kan vi väl vara ense om att betrakta dessa arbeten med samma respekt som alla andra sysselsättningar och aktiviteter i vårt land. Till sist vill jag vända mig till herr Burenstam Linder beträffande den här myndighetsförklaringen — som jag tillät mig att kalla det.

Jag vet inte hur pass rika erfarenheter herr Burenstam Linder har av den representativa demokratin som vi arbetar med här i landet, men han sitter ju här som riksdagsman på röster från de enskilda människor som gillar hans parti och jag hoppas även honom själv i hans egenskap av politiker. Jag utgår ifrån att han inte distanserar sig från dem därför att han vet ju med sig att han vart tredje år skall redovisa sitt fögderi inför väljarna och göra detta på ett sådant sätt att han kan räkna med fortsatt förtroende. Så är det med alla organisationsrepresentanter.

Svårare är inte det problemet. De har anspråk på att bli trodda på att de företräder de enskilda människorna på samma sätt som herr Burenstam Linder gör anspråk på att företräda sina valmän. Fru talman! Jag har, tror jag, besvarat de frågor som ställdes.

Fru talman! Vi skall väl inte fortsätta diskussionen om de här bondeföretagen längre, men herr Strängs deklaration innebar ju en anslutning till fortsatt koncentration. Det är alldeles uppenbart. Jag vill bara säga att jag har inte lagt ned någon möda på att övertyga någon människa på den punkten, men om jag minns rätt sade finansministern i remissdebatten att han läst det här i en tidning. Jag kan bara säga att jag har läst i tidningen att KBS:s styrelse har sagt nej till detta, och i några referat har jag sett att medlemmarna ute i området helt och fullt gillar att KBS har sagt nej. Det var det jag tänkte på när jag tyckte att finansministern skulle lugna sig litet med att använda det exemplet i fortsättningen. Åter tillbaka till 1971. Det hade varit hederligare om ni i oppositionen hade sagt nej till regeringens förslag, heter det. Vad var det nu fråga om? Jo, ni kom i ett första varv i stort sett med förslag till arbetsmarknads politiska åtgärder. För min del sade jag att om ni går vidare på den vägen, kommer de här pengarna att vara otillräckliga; ni kommer att få ta fram mer och mer av anslag till arbetsmarknadspolitiska åtgärder. För vår del sade vi: Lägg vår typ av allmängiltiga åtgärder i botten, så kommer behovet av arbetsmarknadspolitiska åtgärder att bli mindre. Det är den filosofin som ligger bakom också när jag säger att det är fel att vänta till dess att arbetslösheten är ett faktum och då sätta in sina åtgärder. Det är, enkelt uttryckt, det grundfel som ni på regeringssidan har gjort. Det skulle inte vara helt rätt att titta på statistiska centralbyråns redovisningar, för där finns dolda arbetskraftsresurser, säger man. Är det därför som det varit ett sådant motstånd från regeringens sida mot att låta arbetslöshetsersättningen omfatta alla? För i och med det skulle de komma med i AMS-statistiken, och då skulle finansministern räkna dem. Men så länge de inte finns med där räknas de inte. Till sist vill jag ta upp finansministerns påstående att vilken annan regering som helst än den socialdemokratiska skulle ha lyckats sämre. Det är det jag kallar en kombination av förhoppning och självgodhet. Men jag vill gärna säga att det resultat som regeringen kan peka på verkligen inte är så lysande att vi inom oppositionen har någon anledning att förlora självförtroendet. Finansministerns inställning är ju genomgående att den nuvarande arbetslösheten inte är något att oroa sig för. När vi föreslår offensiva åtgärder väljer finansministern att raljera. Omdömet om framtiden är väl i stort sett att blir det någon förändring, blir den till det bättre — eller annorlunda uttryckt: finansministern hoppas att det i varje fall inte blir sämre än nu. Jag tycker inte att det är en särskilt hög ambitionsnivå med tanke på den arbetslöshet som är registrerad.

Fru talman! Herr Sträng fortsätter att citera ur samma fina publikation. Då kunde ju herr Sträng också ha citerat vad som där står om att man tror att det i varje fall inte under första halvåret kommer att bli någon mera betydande sysselsättningsökning inom industrin. Herr Sträng anklagar oppositionen för att i reservationen i finansutskottet ha citerat honom fel när man säger att herr Sträng har sagt, att det nog inte blir någon väsentlig förbättring av sysselsättningen — man skall inte tro på tidningarna, eftersom de refererade honom fel i ABF-debatten. Nu råkade en del av diskussionen sändas ut i radio, och jag har nu fått en utskrift av vad herr Sträng sade på denna punkt. Han sade bl.a.: ”Det här skulle väl betyda, enligt mina bedömningar, en i stort sett oförändrad sysselsättning under 73, med möjligen en viss ökning, men inte så stor så att det är någonting att dansa kring julgranen med.” Det är precis vad oppositionen säger i reservationen. Men det väsentliga är inte om herr Sträng minns fel om vad han sade utan utgångspunkten för vårt resonemang måste ju vara att det behövs flera åtgärder under den närmaste tiden, och vi har ju preciserat vad vi tycker att man bör göra just nu. Jag håller helt med herr Fälldin om att herr Strängs försök att stapla de specialinriktade åtgärderna på de allmänna åtgärder som vi föreslog är felaktigt. Hade man satt in mera allmänt verkande åtgärder, hade ju de specialinriktade s.k. selektiva åtgärderna aldrig behövt i sin helhet träda i funktion. Därför är det inte en hederlig redovisning. Så frågar herr Sträng: Hur kan man lova att en starkare satsning på konjunkturpolitiken skulle ha givit flera arbetslösa arbete? Ja, var det inte det jag anade — att herr Sträng inte tror att det är möjligt att bedriva en effektivare konjunkturpolitik. Hans fråga är ju det verkliga beviset för att något bättre i fråga om sysselsättningspolitik än vad regeringen har fört inte finns. Det bevisar ju att socialdemokratin håller på att förlora tron på att man verkligen kan göra insatser på detta område. År 1971 krävde vi speciella åtgärder för att få bukt med arbetslösheten. Eftersom det nu är klarlagt att den statliga politiken då ledde till en ekonomisk åtstramning, är det väl alldeles uppenbart att det, om vi hade bedrivit en mera expansiv politik, hade blivit färre arbetslösa. Jag tror inte att man från socialdemokratin kan förneka detta. Då förnekar man ju i själva verket grundvalen för möjligheten att över huvud taget föra en konjunkturpolitik, och det är man väl ändå rädd för — åtminstone före valet.
Fru talman! Det var bra att finansministern tog upp de s.k. ”ogenerade överbuden” en gång till. Jag har nu kollat saken med min medarbetare. Denne ringde till finansdepartementet förra våren och påvisade att vederbörande tjänsteman där hade glömt omkring 440 miljoner kronor i besparingar i departementets sammanställning. Sedan bör det tilläggas att vi fick listan efter det att debatterna i kammaren var slut. Jag hade alltså ingen möjlighet att i debatten med finansministern påvisa felaktigheterna. Men det var av ännu ett skäl bra att finansministern tog upp frågan. Jag glömde nämligen i min brådska i det förra inlägget att dementera påståendet att det skulle vara fråga om ett överbud på 1 miljard kronor i år. Effekten av besparingar och skattesänkningar kommer att bli plus minus noll, och då har vi ändå inte räknat med konsekvenserna i tillväxthänseende av de skattesänkningar som vi föreslår. Men det var allvarligt det som finansministern sade om prisregleringslagen. Här har alltså landets finansminister år 1956 förklarat att lagen icke får tillämpas om prishöjningarna beror på jordbruksavtalet — ett klart konstaterande i lagmotiven — men nu tillämpas lagen av just detta motiv. Man må kalla det vad man vill, men man kan inte kalla det för rättssäkerhet. Jag skall inte fullfölja min egen replik i den delen utan ge ordet till en ledare i Grönköpings Veckoblad där det något mindre allvarligt heter: ”För vår del vilja vi särskilt understryka hur betydelsefullt det är för ett land att ha en regering, som icke låser sig i sina positioner utan kan ändra ståndpunkt från den ena månaden till den andra, då den inflatoriska utvecklingen och opinionsundersökningarna så kräva. Det är, enligt vår bestämda mening, verkligen att ”lyssna på rörelsen” och rätta sig efter densamma, oavsett varifrån den än kommer.” Sedan hoppade finansministern på engelsmännen — om jag nu får använda det fula uttrycket ”hoppa på”. Han gör det av någon underlig anledning så fort det blir besvärligt i debatten. Jag har framför mig riksbankens tidningssammanställning från den 23 februari, där det står så här: ”En kraftig nedgång i den brittiska arbetslösheten gav en klar antydan om att ekonomin äntligen håller på att komma igång efter alla stimulanser. Antalet arbetslösa föll med drygt 70000 ——=— den kraftigaste minskningen vid denna årstid på över 25 år.” Att den engelska ekonomin är urusel beror i stor utsträckning på — och det vet finansministern — att de engelska fackföreningarna inte uppträtt på det ansvarsfulla sätt som vi är vana vid här i vårt land. De har krävt och strejkat sig till löneökningar långt utöver produktiviteten. Och det engelska labourpartiet har verkligen inte försökt hålla tillbaka kraven. Om herr Sträng skall kritisera den brittiska ekonomin, kritisera då brittiska labour för det sätt på vilket det partiet har betett sig. Och om jag inte är fel underrättad — men jag skall reservera mig på den punkten — föreligger en allmänn uppfattning i Storbritannien i dag, att skulle man gå till val just nu så skulle de konservativa vinna över labour på grund av den ansvarslösa ekonomiska politik som labour har bedrivit och den brittiska fackföreningsrörelsen desslikes. Men nu tycker jag inte att vi i vår riksdag skall debattera britterna. Vi skall tala om vår egen ekonomi. Men varje gång som finansministern är trängd ”hoppar han på” Storbritannien.

Fru talman! Herr Sträng säger än en gång, när han inte vill svara på hur regeringen tänker skapa de hundratusentals nya arbetstillfällen som behövs, att jag skulle ha bristande respekt för reservarbeten. Han vill inte förstå vad jag säger, nämligen att det inte räcker med reservarbeten som medel mot arbetslösheten. Det behövs nya industrier. Låt gärna AMS bygga dem, men det är nya industrier som behövs. Så tillbaka till frågan om de ekonomiska kriserna. Finansministern resignerar helt. Kapitalismens kriser kommer vi inte ifrån. Finansministens ödestro är nog korrekt. Kapitalismen kan inte avskaffa arbetslöshetens gissel, kan inte garantera människorna social och ekonomisk trygghet. Men talet om ”det fria” i systemet och hans övertygelse att kapitalismen inte kan avskaffas och inte bör avskaffas, tron att socialismen — arbetarnas makt över produktion och samhällsliv — måste vara auktoritär, som han sade här förut i debatten, visar att socialdemokratins ledning övergivit socialismen. Herr Sträng står här i kammaren och bokstavligen river sönder det socialdemokratiska partiprogrammet. Det bör man komma ihåg, när socialdemokratin förbereder tal på första maj och vid andra högtidliga tillfällen. Så till valutakrisen. Valutakrisen och den svenska nedskrivningen av kronan i förhållande till andra valutor kommer att leda till prisstegringar. Det är en följd av bundenheten till dollarn, något som i sig är en följd av att den svenska regeringen inte ingripit mot de kapitalägare och stora företagsägare som har makt över Sveriges internationella ekonomiska förbindelser. Det är inte i de svenska arbetarnas och lägre tjänstemännens intresse att valutareserven ensidigt består av dollar eller att den svenska utrikeshandeln så ensidigt fått inriktas på ett fåtal rika kapitalistiska länder. De går liksom Sverige från kris till kris och drar med Sverige i den utvecklingen. Det är en politik i kapitalägarnas intresse. Sverige måste frigöra sig från beroendet av USA-dollarn. Man kan inte, som finansministern gör, skylla allt på internationella förhållanden. Redan innan en nödvändig valutareform — där en internationell valuta eller guld är det enda tänkbara — blir verklighet kan reformer genomföras. En sådan reform är att se till att det blir en annan och mindre ensidig sammansättning av valutareserven än för närvarande.

Fru talman! Om jag förstod finansministern rätt gick han på den linjen att förslaget om AP-aktier inte utgjorde någon myndighetsförklaring av de enskilda människorna utan i stället av deras representanter. Eftersom vi nu har ett representativt system i så många sammanhang var det, menade han, helt omöjligt att anföra något motargument, alldeles speciellt om man var riksdagsman. Herr Strängs tankegång är väl ändå ganska farlig; den skulle man kunna tillämpa över hela fältet för att flytta allt fler beslutsbefogenheter från de enskilda människorna över till deras ganska avlägsna representanter — för även om herr Sträng och vi alla anstränger oss för att hålla kontakt måste vi nog med en viss ödmjukhet erkänna att det inte är så lätt. Jag tror att den riktiga myndighetsförklaringen är att ge de enskilda människorna själva en möjlighet att delta i uppbyggandet och ägandet av de växande tillgångarna i ett land. Annars hamnar vi med herr Strängs uppläggning i ett system som är det socialistiska, med en enda arbetsgivare i praktiken. Jag undrar om det verkligen är bra för medbestämmandet, för fackföreningar och för enskilda människor med en sådan uppläggning. Det visar inte de exempel vi har sett från andra länder att det skulle vara. Jag har också undrat över, när jag hört herr Sträng tala så länge, att herr Sträng inte har funnit utrymme för att säga någonting alls om en fråga som ändå är mycket viktig och som hänger ihop med AP-aktierna, nämligen: Hur skall vi åstadkomma ett ökat nyföretagande i Sverige? Hur skall vi ordna det? Det är ett betydelsefullt spörsmål när vi försöker se in i framtiden och ordna så att den blir bra. Sedan vill jag beröra skattefrågan, herr Sträng, som också är ett exempel på maktkoncentration i socialdemokratisk regi. Det fördes en debatt i Malmö, och herr Sträng påpekade helt riktigt att jag hade tillfälle att vara med i den och demonstrera — som herr Sträng uttrycker det — min oförmåga. Jag är inte lika självgod som herr Sträng — såsom herr Fälldin påpekade är nämligen herr Sträng fruktansvärt självgod — och jag vill gärna säga att jag i den debatten demonstrerade åtminstone en oförmåga, nämligen oförmågan att inse att de fackliga organisationerna, som Allan Larsson representerade, hade kommit så långt att de nu var beredda att som pris för den socialdemokratiska högskattepolitiken offra en mycket betydande del av den fackliga friheten. Jag var oförmögen att inse det, herr Sträng, och jag undrar hur herr Sträng tänker klara det mycket invecklade läge vi nu befinner oss i. Herr Sträng har inte gett något besked på den punkten, och herr Ekström sade tidigare under debatten att vi på det hela taget skulle akta oss för att över huvud taget tänka på saken. Ja, men det måste väl politikerna göra för närvarande, och politikerna måste försöka ändra skattesystemet så att det blir rimliga förutsättningar för fria fackliga förhandlingar.
Fru talman! Det är klart att jag med stigande intresse avlyssnar herr Fälldins droppvis kommande information om utvecklingen av den dramatiska historien om slakterifusionen i södra Skåne. Nu fick vi allesammans beskedet att man tills vidare har lagt det hela på is. Frågan är så pass intressant att vi skall följa den vidare. Nu har väl inte herr Fälldin någon mer replikmöjlighet, men det skulle vara frestande att fråga för hur lång tid man har lagt den på is. Men jag avstår från att fråga det — det går ju att följa utvecklingen. Herr Fälldin sprang in litet abrupt på frågan om arbetslöshetsförsäkringen som inte skulle gälla alla. Det finns ett betänkande i denna fråga, och socialministern arbetar med propositionen. Vi skall väl inte tjuvstarta på alla områden, utan vi får ta den debatten när propositionen behandlas. Men redan i statsverkspropositionen skisseras grundtankarna. För att man skall omfattas av arbetslöshetsförsäkringen skall man på ett eller annat sätt vara etablerad på arbetsmarknaden. Innan man är det får man enligt det nya förslaget ett direkt kontantbidrag, som finansieras över budgeten och som blir någonting av ett substitut till arbetslöshetsförsäkringen för dem som inte har hunnit göra sitt inträde på arbetsmarknaden. Detta rent upplysningsvis. För herr Dahlén kan jag bara upprepa, att även om ni var först på hösten 1971 med ert förslag röstade ni inte avslag på det förslag till selektiva utgifter på 5—7 miljarder kronor som regeringen lade fram. Regeringen sade att det blir för mycket att ladda upp med båda delarna, men ni var beredda att göra det. Att inbilla folk att en likvidisering av företagens bankkonton skulle ha någon nämnvärd sysselsättningseffekt är felaktigt. Inte heller skulle det hjälpa med ett påslag på konsumenterna. Eftersom det har visat sig att de sätter en ära i att spara just nu. De hade väl gjort det då också. Skulle man få någon effekt gällde det att ta rätt på arbetslösheten där den fanns och de arbetsvilliga där de fanns och genom de direkta metoderna över arbetsmarknadspolitiken se till att verksamhet kom i gång. Sedan är det en sak till, om jag fortsätter med denna ganska hypotetiska debatt. Antag att ni hade fått igenom vad ni velat och denna väldiga likviditet hade laddats upp — den hade då varit väsentligt större än den är i dag — och antag också att likviditeten hade behövt stramas åt litet längre fram på sommaren 1973! Ni har redan bestämt att det inte får ske genom kreditåtstramningar och penningpolitik. Kvar står då naturligtvis finanspolitiken. Några reduktioner på statsverksbudgetens utgiftssida är ni inte med på — era överbud i motionerna redovisar motsatsen. Någon ny skatt är det sista alternativet. Det vore ju en intressant frågeställning: Skulle ni ha varit så konjunkturmedvetna att ni ett par månader före valet skulle ha stått i riksdagen och följt med finansministern på en ny skattehöjning. Jag tror att jag kan ta gift på — jag har sagt det tidigare — att så konjunkturmedvetna skulle ni inte vara även om det fanns sakliga skäl för det. Där skulle de partipolitiska bedömningarna väga över. Jag skulle ha stått ensam med en minoritet av kammaren bakom mig, och då hade vi — fortfarande hypotetiskt naturligtvis — befunnit oss i en situation som kunnat bli till ytterlighet besvärande. Slutligen till herr Bohman: Vi är naturligtvis väldigt intresserade i finansdepartementet. Är det så att herr Bohman har rätt skall han också ha det. Vad var det för 440 miljoner kronor som vi hade tagit upp som en utgift från moderaternas sida och beträffande vilka ni sedan korrigerade finansdepartementets tjänstemän? Jag är tacksam för att få det utvecklat. Kanske jag minns fel — var det 420 eller 440 miljoner? Ja, det spelar ingen roll. : Det var besparingar på 440 miljoner som ni glömde.) Ja, man kan rent allmänt säga att ni hade gjort en besparing, men tala om för oss vilken besparing det var! Får vi besked om detta? Det är inte bara att sitta och ruska på huvudet, herr Bohman. Det här är inte något buskmöte utan en debatt i riksdagen.

Fru talman! Jag känner mig som något av en sparv i en tranedans när jag kommer in som förste talare efter en sådan duell som nu här har avslutats. Jag har dock några synpunkter som jag vill framföra i denna finansdebatt. Ibland får man höra påståendet att de som har fast egendom tjänar på inflationen. Min bestämda mening är att alla förlorar på densamma. Inflationen bör bekämpas med alla till buds stående medel, och det tycker jag att det borde gå att få enighet om. Jag säger detta trots vad finansministern sagt för en stund sedan här i debatten. Inflationen är en av de grundläggande orsakerna till det ekonomiskt bekymmersamma läge vi har i dag. Dålig lönsamhet i många företag hör också till bilden. Följden av detta blir arbetslöshet, höga hyror och levnadskostnader i övrigt. Och alla klagar på att pengarna inte räcker till. Bidrag av olika slag måste tillskjutas. Lönehöjningar ger ingen reallöneförbättring, bl.a. på grund av höjda marginalskatter. Det blir ökade kostnader, och i vissa fall innebär en löneförhöjning inte alls någon löneförbättring, utan det kan till och med bli ett minus. Denna onda cirkel vari vi befinner oss måste brytas. Det har påpekats många gånger, men hittills har det också stannat vid detta. Under de senaste veckorna har det hörts några nya tongångar från LO-borgen och dess närhet. Är det den första lärkan på detta område? Centerpartiet och folkpartiet har sedan många år tillbaka motionerat om rundabords konferens eller stabiliseringskonferens. Hitta gärna på ett nytt namn om det då går lättare att genomföra förslaget och förutsättningslöst pröva olika åtgärder för att lösa problemen i vår ekonomi! Att lönsamhet i företagen är en första förutsättning för att man skall komma till rätta med arbetslösheten har inte beaktats i tillräckligt stor utsträckning. Tvärtom har företagsamheten många gånger nedvärderats och misstänkliggjorts. Under de senaste månaderna har attityden mot näringslivet något ändrats till det bättre. Det är möjligt att det är finansministerns uttalande vid något tillfälle som har ändrat inställningen. Vid finansdebatten för ett år sedan talades om att högkonjunkturen fanns bakom knuten, att högkonjunkturen snart skulle vara här, att arbetslösheten skulle minska. Men hur har det gått? Nu talas det i stället om — det har vi också hört här i dag — att även om vi får en bättre konjunktur, bättre tider, så kan vi inte räkna med att arbetslösheten skall försvinna. Arbete åt alla är en s-märkt paroll. Är man inte beredd att medverka till att genomföra detta? Är det meningen att AMS permanent skall klara sysselsättningsproblemen? Naturligtvis måste åtgärder för sysselsättning i en normal arbetsmarknad vara det grundläggande. Det krävs kraftfullare åtgärder i detta syfte. Målsättningen skall givetvis vara att alla skall ha arbete och att de om möjligt skall ha det på de platser där de så önskar. Centern kräver 100 000 nya jobb som en första etapp i ansträngningarna att snabbt lösa sysselsättningsfrågorna. Man tycker att det är ett krav som det borde gå att få allmän uppslutning kring här i riksdagen. Det är åtskilliga motioner från de icke-socialistiska partierna som refererats i detta första betänkande från finansutskottet vid 1973 års riksdag. Det finns många goda uppslag för att lösa de problem jag här tidigare redogjort för. Men ingenting av detta har passat den s-märkta delen av utskottet. Man har inte ens talat om för oss hur undermåliga man ansett de olika motionerna vara — man har kommit med ett yrkande om avslag och ingenting mera. Vi borde åtminstone fått reda på i vilket bedrövligt tillstånd vårt land skulle ha hamnat om motionerna beaktats i positiv riktning. Från den 1 januari i år har arbetsgivaravgiften, löneskatten, höjts till 4 procent. Att genomdriva en sådan åtgärd i en hård arbetsmarknad är lindrigt sagt egendomligt. Det betyder ju att företagarna påförs straffskatt när de utökar sin arbetsstyrka, samtidigt som man från statens sida säger sig vilja ha fram flera arbetstillfällen. Arbetsgivaravgiften är en skatt som inte har med vare sig bärkraft eller inkomst att göra — detta senare om jag då bortser från den mycket egendomliga egenavgiften. Var hgger för resten rättvisan i egenavgiften? Det är ingen reaktionär inställnign som gör att jag här framhåller att det behövs en positivare inställning till företag och näringsliv. Det är därifrån kakan kommer på vilken vi grundar vårt välstånd. Att det finns finansieringsmöjligheter är viktigt för näringslivet. Visst är låneramar och garantilånemöjligheter som staten beviljar betydelsefulla för jordbrukssektorn. Men det är ännu viktigare att det finns tillgång till kapital. Detta påpekar vi också i motionen 1973: 887. Men efterfrågan på krediter har inte på långt när kunnat tillgodoses. Landshypoteksorganisationen och Lantbrukskredit har mycket långa låneköer. Hypoteksbanken har under 1971 och 1972 fått tillstånd att lägga upp obligationslån på 200 miljoner kronor för vart och ett av dessa år, men kön av låneansökningar är likväl i dag uppe i omkring 520 miljoner kronor. Det är viktigt att Hypoteksbanken för 1973 får lägga upp obligationslån som inte blir lägre än under 1972. Fru talman! I vår reservation har vi hemställt att riksdagen måtte uttala önskvärdheten av att lantbruket tillförs ökade kapitalresurser så att efterfrågan på långfristiga krediter i form av hypotekslån bättre kan tillgodoses. Men inte ens ett så försynt uttalande har kunnat accepteras av utskottsmajoriteten. Det är flera andra motioner som behandlas i detta första betänkande från finansutskottet och som utan tvivel är mycket betydelsefulla för det ekonomiska tillfrisknandet. Dessa motioner kommer emellertid att närmare beröras av andra talare. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till den reservation som är fogad till finansutskottets betänkande nr 1.

Fru talman! Herr Fågelsbo uppehöll sig i slutet av sitt anförande vid frågan om kapitalresurser till lantbruket. Vi har från folkpartiets håll, för att inte belasta talarlistan, inte anmält några fler debattdeltagare, och jag ber därför att nu varmt få instämma i vad herr Fågelsbo sade på denna viktiga punkt. Låt mig sedan gå över till frågan om prisstegringarna, som jag särskilt tänker uppehålla mig vid. Vi minns alla hur socialdemokraterna under många år sade att man måste välja mellan arbetslöshet och inflation. Det sade ni till folkpartiet och till Bertil Ohlin, som var den som särskilt drev frågan om en politik för ett stabilare penningvärde. Vi hävdade då att ni hade fel i tron att valet var så renodlat. Om inflationen och kostnadsökningarna blev för stora skulle det lätt bli både arbetslöshet och inflation. De senaste två åren har visat just detta. Det har blivit ekonomisk stagnation, som inte ger nog med nya jobb, samtidigt som det blivit inflation — den så beryktade stagflationen, som drabbar människorna hårt. En klok ekonomisk politik söker i stället verka återhållande på prisstegringarna långt i förväg, så att man inte försätter sig i ett ohållbart läge där både priser och kostnader rusat i höjden. En sådan politik skulle också innebära en stor villighet att vidta tekniska ändringar i fråga om skatteskalor — såsom indexreglering av dessa — vilket skulle minska farten i den våldsamma priskarusell, där löner och priser för stora grupper av vårt folk jagar varandra fåfängt. Den karusellen har gått fort. Det är tre nya omständigheter som gör att krafttag nu är viktigare än någonsin: 1. Prisstegringarna i utlandet går fortare än förr. Det kan belysas med statistik från två av de för vår ekonomi viktigaste länderna, USA och Västtyskland. I USA steg priserna i genomsnitt med knappt 2 procent per år mellan 1951 och 1965, men sedan har utvecklingen varit häftig. Jag visar det på bildskärmen genom den första kolumnen. Det har alltså varit en häftigare prisstegring i USA under de senaste sju åren. I andra kolumnen visas att även i Västtyskland har något av en prisexplosion ägt rum på sistone. Dessa tendenser är mycket viktiga. De betyder att det utomlands har uppstått allt allvarligare prisökningar. De sköljer delvis in över vårt land. Det ökar naturligtvis betydelsen av en starkt prisåterhållande politik här hemma. 2. Det andra allvarliga skälet är att prisstegringarna i Sverige har gått snabbare på sistone än någonsin sedan Koreakriget i början av 1950-talet. I stället för ”vanliga” prisökningar om ca 4 procent per år visar den sista kolumnen, med statistik räknad från december ett år till december nästa år, på denna nya fas, och det gäller även om hänsyn tas till höjningen av momsen. Prisökningarna har tilltagit kusligt i styrka hos oss. Låt oss inte heller bli lurade av att just för 1972 utfaller en internationell jämförelse någorlunda bra för Sverige. Ser vi det hela över en period som också går några år tillbaka i tiden ligger Sverige illa till. 3. Nu antas det i finansplanens bilaga, den s.k. preliminära nationalbudgeten, att priserna för december 1972—december 1973 skall öka med 4,8 procent, eller om man tar årsmedeltal med 5,5 procent för 1973. Men av sidorna 65 och 77 framgår att man räknar med att exportoch importpriserna för vår utrikeshandel skall ungefär fördubblas i år jämfört med i fjol, något som verkar starkt prisstegrande. Till detta kommer devalveringen. Jag anser därför att den prognos som gjorts om prishöjningarna i år dessvärre pekar för lågt. Fru talman! I ett tal den 20 februari i år sade LO:s blivande ordförande Gunnar Nilsson enligt referaten att man måste ta hänsyn till marginalskatter, prishöjningar och bortfallna bostadsbidrag då man går in i löneförhandlingarna. Det är ju precis den linje som vi har drivit och driver! Statsmakterna, alltså regering och riksdag, måste ta hänsyn till denna verklighet. Även om inga exakta förslag framlades av Gunnar Nilsson — Arne Geijers efterträdare — pekade han på den för löntagarna ömma och viktiga punkten: de samlade marginaleffekterna kan inte trollas bort; de är alldeles för svåra. De är oerhört hårda i sin konstruktion, inte minst för mellangrupperna med 20 000-40 000 kronor i årsinkomst. Och sedan skatter och bidragsbortfall tagit sitt urholkar prishöjningarna de reallönestegringar som folk trots allt hoppats på. marginalskatten hastigt uppåt, och redan vid 2 900 kronor i månaden är den 63 kronor. Där ligger den sedan stilla upp till en inkomst av 5 900 kronor i månaden, Det är alltså så att marginalskatten formligen rusar i höjden då årsinkomsten växer mellan 25 000 kronor och 35 000 kronor. Sedan ligger den kvar på en högplatå långt upp i mycket höga inkomstskikt. Detta är ett orimligt skattesystem, inte minst för låginkomsttagare och inkomsttagare i mellanskikten. Så höga som prisstegringarna blivit, är det en självklar och viktig rätt för inkomsttagare i 20 000-40 000-kronorsskikten att skattesystemet ändras. Det får inte vara skatt på luft i lönekuverten! Skatt på verkliga inkomstökningar men inte skatt på de s.k. inkomstökningar som bara motsvarar prisstegringarna — det är vårt krav. Finansministern sade i debatten att i en fri ekonomi kommenderar man inte fram en stabil prisnivå. Ja, det låter sig säga, men varför inte försöka de motåtgärder som går att vidta och som i varje fall kan dämpa prisstegringarna, såsom bl.a. indexreglerade skatteskalor? Löntagarna behöver då inte begära kompensation för att inflationen knuffar upp dem i högre marginalskatteskikt, och detta skulle mildra kostnadsstegringarna. Som jag har angivit kommer prisstegringarna i år med all sannolikhet att bli större än man förmodar i finansplanen. Detta leder till att folks faktiska inkomster naggas än mer i kanten, och det hejdar delvis den faktiska konsumtionsökning som man annars kunde vänta i landet. Dessutom visar siffror över tillväxten förra året, att takten i tillväxtökningen i svensk ekonomi gick ned under sista halvåret 1972. Detta gör att den avstamp som väntades inför 1973 blivit sämre än man trodde. Trots att en konjunkturuppgång nu så sakteliga kommer, är därför regeringens förhoppningar om en helt normal tillväxttakt i år alltför opitmistiska. För första kvartalet i år visade dessutom konjunkturinstitutets sedvanliga förfrågan till företagen att det netto var färre industriföretag än föregående kvartal som väntade ökningar av orderingången på hemmamarknaden, orderingången på exportmarknaden och produktionsvolymen. Året 1973 hotar därför att bli ett ganska passivt år i svensk ekonomi. Rosenröda skildringar är inte på sin plats, inför vare sig de arbetslösa eller andra.

Herr Ekström sade tidigare i debatten i dag att vi reservanter i finansutskottet skulle ha skaffat oss reservutgångar i fråga om bl.a. konjunkturpolitiken. Men vår uppfattning är alldeles klar. På s. 24 i betänkandet sägs att därför är ”fortsatta stimulansåtgärder erforderliga för att näringslivets samlade kapacitet skall utnyttjas fullt och sysselsättningen därmed förbättras. Åtgärder måste således sättas in, som ger en omedelbar verkan under vintern och våren 1973.” Vi vill alltså få fram en expansion nu. Det är bedömningen för den närmaste framtiden. På längre sikt, ett tag efter innevarande halvår, kan omslaget komma mycket fort, och då bör man givetvis vara beredd på dämpande motåtgärder. Det finns ingen motsättning mellan de två synsätten eftersom tidsperspektiven är olika. ”Hata inflationen” utropade för en del år sedan socialdemokraten Gösta Rehn inom LO. Bara så kunde man enligt honom få en vilja att bekämpa inflationen på allvar för att ta bort de orättvisor som den ställer till med. Men vad vi sett framför allt under de senaste åren är att inflationen inte bara är orättvis, bl.a. mot spararna, utan den drabbar dessutom alla som söker arbete och inte kan få något sådant — därför att priser och kostnader har stigit för högt. För att inte tala om de ännu fler som är rädda och otrygga, därför att de inte vet när kostnadsskruven kan komma att knäcka det företag de själva arbetar i. Därför är inflationen och dämpningen av den också en fråga om trygghet i jobbet. Och skall det löna sig att arbeta, får inte en lönehöjning orimligt ätas upp av den kombination av marginalskatter och prisstegringar som enligt vad jag har visat drabbar så grymt med nuvarande skattesystem. Orättvisorna, arbetslösheten och skattesystemets marginaleffekter är de tre avgörande skälen till att inflationen nu måste hejdas. I motionen 982 med herr Eriksson i Arvika som första namn har vi tagit upp och angett ett brett program mot inflationen och ställt preciserade krav på åtgärder. Där förordas en besparingsutredning, en mera aktiv konjunkturpolitik och bättre ekonomisk planering , indexreglerade skatteskalor, stabiliseringskonferenser förberedda av ett ekonomiskt-socialt råd och sparstimulerande åtgärder. Och det poängteras: ”Kampen mot prisstegringarna måste prioriteras i den ekonomiska politiken. Som vi anfört behövs ett samlat program för att bekämpa kostnadsstegringarna m. m, och därmed angripa de underliggande orsakerna. Punktåtgärder kan hjälpa tillfälligt och i någon mån.” Men det avgörande är ändå ”Åtgärder mot inflationen över hela fältet”. Vad anser nu finansutskottets majoritet om dessa krav? Den intar i sitt utlåtande en passiv hållning. Det är verkligen illavarslande att man inte ens söker sig fram mot nya vägar, när utvecklingen hittills på prissidan visat sig vara så förödande för krav på arbete och jämlikhet i detta land. Fru talman! Förra gången vi hade s.k. prisstopp minns alla hur det gick. Efter en tid bröt prishöjningarna igenom ändå. Det som skulle vara ett prisstopp blev en pris-topp. Och självklart blir det så, om man inte hejdar kostnadsökningarna utan t.ex. höjer löneskatten i stället, vilket nu har skett. Kostnadsstegringarna måste ju tas ut någonstans, och då blir det konsumenterna som kommer i kläm. Ett prisstopp kan aldrig mer än tillfälligt hejda prisökningar, om den ekonomiska politiken missköts och driver fram höjda kostnader! Det är därför som det behövs nya grepp, ett samlat program. Det förtjänar att ständigt slås fast att prisstoppet bara gäller 8,3 procent av konsumenternas privata utgifter. Det bekräftar en uppställning som vi fick i finansutskottet om prisstoppets omfattning. Över nio tiondelar av det som konsumenterna köper är alltså oskyddat! Därför måste den ekonomiska politiken i större utsträckning än hittills inriktas mot bekämpandet av inflationen. Jag har till slut tre frågor, som jag hade tänkt ställa till finansutskottets ordförande, herr Ekström. Men han har omtalat för mig att han troligen var förhindrad att närvara. I förhoppning att han ändå skulle hinna tillbaka gömde jag dem till sist i anförandet men ställer dem nu gärna och alternativt till herr Knut Johansson, som är den som skall tala härnäst från samma parti. Jag vill mot bakgrunden av de oroväckande prishöjningarna ställa följande frågor till honom, och vi får väl svar efter middagspausen: 1. Har socialdemokraterna och regeringen något nytt grepp mot inflationen att meddela svenska folket? 2. Föranleder det inte någon omprövning att LO:s blivande ordförande, Gunnar Nilsson, i sitt tal nyligen efterlyste breda samtal före avtalsrörelsen just därför att marginalskattehöjningar, prishöjningar och bortfallna bostadsbidrag innebär reallönesänkningar för stora grupper? 3. Kan ni utlova att i år och resten av nästa budgetår inte söka införa fler belastningar på företagen och därmed kostnadsstegringar än de som nu finns och de som redan omtalats? Svenska folket väntar sannerligen på besked. En annan politik måste nu till. Med de senaste tre årens inflationstakt blir dagens krona bara värd 53 öre inom tio år. Så får det inte fortsätta. Jag hemställer fru talman, om bifall till reservationens samtliga yrkanden, vari bl.a. ingår att riksdagen uttalar att den ekonomiska politiken i större utsträckning än hittills inriktas mot bekämpandet av inflationen.

Herr talman! Under lång tid förklarades prisstegringarna vara ”det pris vi måste betala för den fulla sysselsättningen”, men i dag har vi både kraftigt stigande priser och en omfattande arbetslöshet. Detta visar hur den kapitalistiska spekulationen drabbar de arbetande människorna på olika områden. Det är därför inte genom en rad stödåtgärder till privatkapitalet man kan komma till rätta med vare sig arbetslösheten eller de stigande priserna. Det behövs en radikalt annan politik, som tar sikte på att begränsa spekulationsintressena. Finansutskottet nöjer sig i stort sett med att se prisutvecklingen i vårt land i förhållande till utvecklingen på världsmarknaden och kommer därför fram till ett passivt konstaterande att ”bl.a. mot denna bakgrund beräknas konsumentpriserna i Sverige under loppet av 1973 stiga med Under 1971 steg som bekant priserna med 7,5 procent, varav drygt 3 procent berodde på skattepolitiska åtgärder, medan prisstegringarna under 1972 blev 5,5 procent. I finansplanen konstateras att livsmedelspriserna stigit snabbare än andra varor. Prisstegringarna på dagligvaror var 7,9 procent under år 1972. Inför de nya prisstegringar som var att vänta genom jordbruksavtalets verkningar tvingades regeringen införa prisstopp på vissa livsmedel. Detta prisstopp var synnerligen befogat, och från vänsterpartiet kommunisterna hade vi redan tidigare krävt prisstopp. Prisstoppet omfattar emellertid endast en dryg fjärdedel av de s.k. dagligvarorna, och därför anser vi att det borde vidgas för att hindra prisstegringar också på övriga varor. När man från regeringen hävdat att ett vidgat prisstopp inte verkar meningsfullt, så är det inte säkert att det omdömet kommer att stå sig fram över valet. Det visar erfarenheterna från 1970, då man inför den kraftiga opinionen mot prisstegringarna tvingades införa ett prisstopp som vpk länge krävt men som regeringen avvisat. Prisutvecklingen och skattepolitiken har ett klart samband, detta särskilt med tanke på att utanpå prisstegringar, oavsett vad som orsakat dessa, lägges mervärdeskatt. Den skattepolitiska utvecklingen från 1950-talet, då omsättningsskatten infördes, har haft ökad indirekt beskattning som konsekvent linje. För denna utveckling bär regeringen och de borgerliga partierna ett gemensamt ansvar. Taktiska turer från de borgerliga partierna ändrar inget i sak därvidlag. De indirekta skatterna har ständigt ökat i betydelse för statens inkomster. Enbart momsen svarar för närmare en fjärdedel av inkomsterna i totalbudgeten, och tillsammans med övriga indirekta skatter inflyter närmare en tredjedel av inkomsterna i denna form. Det är också av intresse att notera, att medan skattetrycket i procent av bruttonationalprodukten för fysiska personer tredubblats under 1950 och 1960-talen så har det för juridiska personer varit oförändrat, om man utgår från 1950, och minskat med nära hälften om jämförelsen börjar några år in på 1950-talet. Skattebeloppet i förhållande till bruttovinsten i industrin föll under perioden 1953-1968 från 35 procent till 20 procent.

Det förhållandet att väldiga belopp undandras direkt beskattning kan man naturligtvis inte lösa genom ökad indirekt skatt, som i hög grad blir betungande för den livsnödvändiga konsumtionen. Tvärtom är det naturligtvis så, att om man sätter stopp för skatteflykt och skattefusk kan skattebördorna lättas för de grupper i samhället som i dag hårdast drabbas av konsumtionsbeskattningen, dvs. låginkomsttagare av olika slag. De siffror som anförts i diskussionen om skatteflykt och skattefusk varierar, men att det är fråga om miljardbelopp tycks alla vara ense om.

Det är ingen överdrift att påstå att vanliga löntagare, som betalar skatt på varje krona i inkomst och därtill får betala skatt även på det man konsumerar för livsuppehället, är upprörda över att penningstarka grupper mer eller mindre öppet undanhåller stora belopp från beskattning. Det bör vara lättast att komma till rätta med skattelagstiftningen om bara den politiska viljan finns. Men här har man att göra med den allmänna inställningen från regeringen — med aktivt och livligt stöd från de borgerliga partierna — att på olika sätt subventionera företagen. Man kan beräkna storleken av gåvor och subventioner till företagen under 1972 till betydligt över 1 miljard kronor, och hela raden av investeringsavdrag och liknande återkommer också i årets budget. På detta sätt befrias företagen från att betala skatt för vissa inkomster, och de får i vissa fall direkta gåvor. Vi menar från vänsterpartiet kommunisterna att gåvooch subventionspolitiken till de kapitalistiska företagen måste upphöra. Att skatteflykten undandrar väldiga belopp från beskattning är odiskutabelt. Fåmansbolag och vinstoch förlustbolag har växt fram som svampar ur jorden, oftast med syftet att utnyttja skattereglerna på ett otillbörligt sätt. De åtgärder som vidtagits för att stävja denna verksamhet är helt otillräckliga, och ändå har betydande belopp kunnat dras fram i ljuset under senare tid. Det måste vara mera angeläget att ta itu med skatteflykt och skattefusk än att söka nya områden för indirekt beskattning. Här bör man vidta snabba åtgärder. Dessa frågor bör enligt vår mening bli föremål för särskild uppmärksamhet oberoende av de båda utredningar som arbetar med övriga skattepolitiska frågor. Jag vill fråga regeringspartiets företrädare: Är ni beredda att biträda vpk:s förslag om en snabbutredning rörande åtgärder mot skatteflykt och skattefusk? Svaret på den frågan är av stort intresse för alla dem som till punkt och pricka erlägger skatt såväl på sina arbetsinkomster som på sin konsumtion. Det spel som regeringen och de borgerliga partierna fört kring de 360 miljoner kronor som det kostade att inte låta jordbruksavtalet slå igenom på vissa livsmedel har uppvisat det mesta i fråga om falsk framställningskonst. Man har sökt inbilla folk att varenda krona är intecknad och att man måste ta in pengarna på någon konsumtion för att prisstoppet skall vara möjligt att genomföra på vissa livsmedel. Som ett villkor för att stoppa prishöjningarna på vissa livsmedel har man sökt påstå att konsumenterna måste betala mer för bensinen eller emballaget till läsk och öl. Detta är verkligen en falsk bild av finansoch skattepolitiken. Vpk har sagt att också dessa 360 miljoner kronor måste kunna ses som en del av statsutgifterna, på samma sätt som alla andra utgifter för staten. Men vi har också sagt att om man nödvändigtvis vill ha fram beloppet, så bör det inte belasta den familjebudget som så innerligt väl behövde prisstoppet på vissa livsmedel; låt i stället kapitalet betala. Vi har också anvisat konkreta områden där pengarna finns. Vi har exempelvis föreslagit en beskattning av omsättningen på aktiebörsen. I stället för att söka sådana utvägar har ett animerat gräl uppstått mellan regeringspartiet och de borgerliga partierna om huruvida det skulle heta skatt eller avgift, om det skulle gälla enbart engångsglas eller också omfatta returglas, och om vad som är mest miljövänligt. Osökt erinrar man sig den klassiska repliken när ett par kända humorister sökte illustrera skillnaden mellan socialdemokrater och borgare med ett par pilsnerflaskor: ”Det var tusan så lika varandra de är.” I den nya varianten kanske man ändå kan se skillnaden i engångsglas eller returglas, men innehållet är detsamma! Det dominerande draget i den skattepolitiska utvecklingen är att skatternas tyngd ökar för lågoch medelinkomsttagare. Detta sammanhänger framför allt med mervärdeskattens konstruktion, som leder till att på den omfattande prisstegringen bl.a. på livsmedel har skatten lagts som ytterligare börda, men också på att kommunalskatten tar lika mycket av låginkomsttagarens som av miljonärens hundralapp. Vänsterpartiet kommunisterna förfäktar behovet av förändringar i dessa avseenden. Vi har länge krävt att livsmedel befrias från mervärdeskatt. Detta skulle vara den för låginkomsttagarna mest påtagbara förändringen i rätt riktning av skattepolitiken. Det skulle möjliggöra en omedelbar sänkning av levnadskostnaderna, och detta är det mest angelägna för barnfamiljer, pensionärer och över huvud taget för dem som måste använda större delen av sin inkomst till livsnödvändiga förnödenheter. Vi underkänner talet om att det skulle vara administrativt omöjligt att genomföra en sådan åtgärd. I en rad andra länder förekommer differentierad mervärdeskatt, bl.a. lägre skatt på livsmedel än på andra varor. Påståendena att slopad livsmedelsmoms skulle gynna dem med höga inkomster som ”frossar i lax och kaviar”, som det brukar heta i den socialdemokratiska propagandan, är falska. Lika väl som stigande livsmedelspriser hårdast drabbar låginkomsttagarna och barnfamiljerna, lika väl skulle slopad moms gynna dessa. Det är inte heller så, att slopad livsmedelsmoms måste leda till att statsinkomsterna minskar. Vi har nämligen ställt en rad konkreta förslag på hur inkomstbortfallet skall kompenseras. I motion till årets riksdag har vi bl.a. begärt skatteskärpningar genom följande åtgärder: höjning av förmögenhetsskatten, höjning av arvsoch gåvoskatten, höjning av bolagsskatten, slopande av extra skattelättnader för bolagen, höjning av reklamskatten, omsättningsskatt på handel med aktier, slopande av avdragsrätt för representation samt åtgärder mot skatteflykt och skattefusk. Man skulle därigenom kunna lätta skatten och därmed sänka levnadskostnaderna för dem som bäst behöver det och samtidigt skärpa beskattningen av spekulationsvinster och andra arbetsfria inkomster. Borde inte detta vara en meningsfull skattepolitik också för regeringspartiet om man vill föra en politik i flertalets intresse? Skatteutskottet och riksdagen lyckades med konststycket att i samband med höjningen av bensinskatten avslå vpk-motionen om slopad livsmedelsmoms. Man sade att ”avveckling av mervärdeskatten på livsmedel helt eller delvis — — — kan vara ett alternativ till prisstopp och kompensation härför”, men vi har aldrig ställt vårt krav som ett alternativ till prisstopp utan tvärtom begärt båda dessa åtgärder. Nu kan man inte så lätt komma ifrån frågan om att slopa momsen på livsmedel. Det kravet växer sig allt starkare från dag till dag, inte minst inom stora skikt av regeringspartiets väljarkår. Vpk har fört fram kravet i flera år, och vi kommer att fortsätta vår kampanj för en sådan omläggning av skatten. Vi föredrar att beskatta spekulationsvinsterna framför nödvändiga livsmedel, och vårt krav vinner ökad anslutning. När det gäller skatternas inverkan för olika grupper i samhället spelar kommunalskatten en stor roll. Den tar samma belopp av miljonärens och låginkomsttagarens intjänta hundralapp och drabbar därför låginkomsttagaren hårdast. Nu har man sökt komma förbi problemet med de stigande kommunalskatterna genom att proklamera skattestopp för kommuner och landsting under de närmaste åren. Men man löser inte det problemet med att försämra angelägen kommunal service eller genom ökad avgiftsfinansiering av den kommunala servicen. Detta har för övrigt också Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund nyligen påpekat. Vpk har i stället förordat en ändrad kostnadsfördelning mellan stat och kommun, och konkret har vi föreslagit att kommunerna befrias från den allmänna arbetsgivaravgiften och att den tillsatta utredningen om kommunernas ekonomi ges tilläggsdirektiv, innebärande att frågan om statligt grundbidrag till kommunala bostadstillägg och statens övertagande av personalkostnaderna för barnstugeverksamheten ges förtur. Herr talman! Under senare tid har vi fått många prov på olika modeller för hur skattesystemet borde vara utformat. Det är olika löntagarorganisationer och enskilda politiker som gett sina bidrag till skattedebatten. Gemensamt för alla är uppenbarligen att man finner nuvarande förhållanden otillfredsställande. Men för att ett skattesystem skall motsvara de breda folklagrens intressen måste enligt vår mening framför allt inriktningen vara, att de mest bärkraftiga grupperna i samhället får betala mera och att bördorna lättas för dem som har de lägsta inkomsterna. Därför är fortfarande den mest aktuella uppgiften att befria livsmedlen från mervärdeskatt och att skärpa beskattningen av bolagsvinster, förmögenheter och stora inkomster efter de linjer som skisserats i kommunistiska motioner till årets riksdag.

Herr talman! I dagens debatt är det framför allt två frågor som har stått i förgrunden. Det är sysselsättningen och det är frågan om formerna, innebörden och eventuellt ändrade principer i den fackliga lönepolitiken. I och för sig är det väl rätt naturligt att båda dessa frågor har ägnats så stort intresse. Som verksam inom den sektor i den svenska ekonomin där vi har den absolut största arbetslösheten är det med intresse jag har tagit del av dagens debatt. Från borgerligt håll har tidigare här i dag under debatten anförts att sysselsättningsfrågorna bör sättas i främsta rummet. Jag noterar detta såsom ett positivt drag, ett erkännande av att läget i synnerhet för byggnadsarbetarna är bekymmersamt. Men å andra sidan kan man inte undgå att ifrågasätta om detta erkännande är allvarligt menat. De borgerliga har över huvud taget inga förslag att komma med. Det finns anledning misstänka att när vi går till beslut i olika frågor under det närmaste året så kommer de borgerliga åter att inta för byggandet negativa ståndpunkter. Det starka betonandet av generella åtgärder i den borgerliga reservationen är just en sådan negativ ståndpunkt. Sakförhållandet är nämligen det att om man t.ex. vill åstadkomma en tidigareläggning av planerade byggprojekt, så skall man göra en kraftsamling av resurserna just i det syftet. Man skall alltså göra en selektiv satsning för att nå det mål man har satt sig före. Om man i stället splittrar sina resurser, exempelvis genom att föröda dem med en sänkt arbetsgivaravgift, så får man knappast märkbara resultat inom de mest utsatta områdena. Det finns ingen byggherre som tidigarelägger eller utvidgar ett projekt om arbetsgivaravgiften sänks. Den är en mycket marginell sak för honom. Vill man påverka handlandet, så krävs mera påtagliga åtgärder. De borgerliga väljer alltså förslag som skulle ha varit hyggliga, om sysselsättningsläget över hela arbetsmarknaden hade varit likartat. Men så är det som bekant inte, och detta framhåller de borgerliga själva i den text i reservationen som föregår förslagen. Där poängterar man det utsatta läget för byggsektorn, men det rimmar inte med förslagsdelen. Vad beror det på att de borgerligas ord inte följs upp i förslagen om handling? Vad beror denna klyfta egentligen på? Jag kan inte tolka det på annat sätt än att de borgerliga egentligen är mycket litet intresserade av byggnadsarbetarnas situation. Det finns stöd för den tolkningen. Häromdagen skrev t.ex. Svenska Dagbladet i en ledare följande: ”Den arbetslöse akademikern kan ofta ha det svårare än exempelvis den arbetslöse byggjobbaren.” Detta är ett synsätt som inte är särdeles positivt för byggnadsarbetarna. Det värsta i den vägen som jag har läst står skrivet i en kursbok som centern har gett ut. Den heter Framtid — decentralisering och ingår i det kursmaterial som centerns medlemmar arbetar med för närvarande. Där kritiserar man statsmakterna för en alltför stark bindning till ett högt byggande. Man fortsätter att skylla hyrornas höjd på byggnadsarbetarnas löner. Markpriser, materialkarteller o.d. nämner man ingenting om. Därefter kritiserar man regeringen för att den har gett vika för, som det heter, ”starka påtryckningar”, och släppt fram byggjobb där det har blivit arbetslöshet. Man nämner såväl Norrlandskommuner som Storstockholm.

Svaren på de här ogrundade beskyllningarna kommer slag i slag i de nu pågående fackliga valen. Låt mig så kommentera en annan fråga som fått stort utrymme i den allmänna debatten, så även i dagens finansdebatt. De tre borgerliga partierna har motionerat om en stabiliseringspolitisk konferens med representanter för regeringen, för de demokratiska oppositionspartierna, för näringslivet och parterna på arbetsmarknaden. Reservanterna har yrkat bifall till motionerna. Från den borgerliga sidan görs mycket omständliga försök att uttolka uttalandena av LO:s andre ordförande Gunnar Nilsson till att det skulle finnas ett fackligt stöd för en sådan konferensverksamhet. Finansministern har tidigare i dag tillbakavisat detta, och jag vill utifrån rent facklig synpunkt också anföra några kommentarer därtill. Om det hade funnits ett fackligt stöd för en sådan konferens hade jag kunnat förstå den på borgerligt håll uttalade tillfredsställelsen. Men LO:s andre ordförande har inte uttalat sig för någon stabiliseringskonferens av moderat-center-folkpartimodell. I hans uttalande kan inte jag finna någon förändring i sak i avtalsoch lönepolitikens uppläggning och inriktning. Att fackföreningsrörelsen önskar en samordning med regeringens politik är ju ingenting nytt. Före och under varje avtalsrörelse hitintills, åtminstone sedan mitten på 1950-talet, håller parterna på arbetsmarknaden kontakt med regeringen för att få regeringens samhällsekonomiska bedömningar. Men man tar kontakt även för att utreda effekten av olika budgetåtgärder eller avtalsmässiga dispositioner. Att uttala behovet av ett fördjupat samråd är ingen ny princip, ingen ny lönepolitisk modell. Det är heller ingenting nytt att uttrycka önskemål om en vidgad samordning löntagarorganisationerna emellan. Motiveringarna härför liksom för en samordning av lönepolitiken med regeringens politik är desamma nu som tidigare. Fackföreningsrörelsens satsning på låglönepolitiken ligger sålunda fast. Konsekvenserna är uppenbara. Härom är vi medvetna. Det borde heller inte vara nytt för de borgerliga att det är med regeringen som fackföreningsrörelsen vill resonera om dessa frågor. Vi har inget behov av att ödsla bort tiden på en mängd rundabordssammanträden, som ändå inte leder till någonting annat än att den munhuggning som förekommer här i dag fortsätter i en annan lokal. Löntagarnas intressen förblir olösta. Deras lönepolitiska intressen liksom förutsättningarna för deras standardutveckling blir nog bäst tillgodosedda, om nuvarande förhandlingsordning på arbetsmarknaden blir bestående. Och det är, för att knyta an till vad herr Burenstam Linder sade tidigare i dag, ingalunda aktuellt att offra en del av den fackliga friheten på arbetsmarknaden.
Herr talman! Herr Knut Johansson i Stockholm gjorde en del uttalanden som jag mycket kort vill kommentera. Herr Johansson kunde inte se att det fanns någon utanför det socialdemokratiska partiet som hade gjort någonting för dem som han känner särskilt varmt för, nämligen byggnadsarbetarna. Jag skall inte begära att herr Johansson skall erkänna det. Jag vill emellertid ändå påvisa att vi från vår sida har föreslagit ett fram till den 1 oktober i år tidsbegränsat investeringsavdrag på 10 procent för näringslivets byggnadsinvesteringar. Syftet med det förslaget är just att stimulera byggnadsverksamheten. I samma syfte har vi föreslagit att de som verkligen vill sanera sina fastigheter bör få möjlighet att under en längre tid göra avdrag i deklarationen. Jag begär inte att herr Johansson skall erkänna att detta betyder någonting, det vore att gå alldeles för långt. Jag bara ber att få det noterat till kammarens protokoll. Beträffande vad LOs blivande ordförande sagt kan jag förstå att det är svårt för honom att hålla med oss, men det går ju inte att komma ifrån att han har sagt, att om den här politiken fortsätter kommer exempelvis stora mellangrupper inom Landsorganisationen att kunna konstatera att de inte får någon reallöneeffekt. Det har herr Nilsson sagt. Herr Johansson behöver inte erkänna det. Faktum kvarstår. Jag tror inte att politikerna skall bestämma löner eller sätta lönetak, men jag tror att överläggningar mellan dessa två olika grupper skulle vara av nytta.
Herr talman! Efter herr Dahléns erinran om de föreslagna stimulansåtgärderna vill jag bara påminna om vad jag sagt tidigare, nämligen att det inte är någon form av generella åtgärder som är aktuell för att öka sysselsättningen inom byggnadsindustrin. Vad som behövs är punktinsatser på de orter där arbetslösheten är mest besvärande och där sysselsättningen inte kan ordnas via de av reservanterna föreslagna åtgärderna. Det finns också förslag från regering och riksdag till saneringsåtgärder, och i den mån som de kommer ut i praktisk tillämpning är det uppenbart att de medverkar till en ökad sysselsättning. Vad sedan gäller innebörden i Gunnar Nilssons uttalande skulle jag tro, att efter den här debatten blir det tillfälle att lyssna till vad Gunnar Nilsson kommer att säga. Då har han väl själv möjlighet att erinra alla som har varit tveksamma och gjort långt gående tolkningar av hans uttalande om vad han i själva verket har menat. Personligen tror jag att om herr Dahlén väntar till hösten, när lönepolitiken skall läggas fast, kommer han inte att finna någon större skillnad mellan den uppläggningen och den vi har haft tidigare.